Fru talman! Med anledning av övningen Noble Mariner har Peter Rådberg frågat mig vilka garantier jag har fått för att de fartyg som kommer till Göteborgs hamn inte har några kärnvapen ombord samt om jag avser att ta några initiativ i saken. Som svar på interpellationen får jag anföra följande. Noble Mariner är en återkommande Natoövning öppen för PFF-länder, och detta blir fjärde året i rad som Sverige deltar. Denna gång är övningsscenariot att en multinationell marin styrka, med ett FN-mandat som grund, ska säkra handelssjöfarten i en konfliktmiljö. Med riksdagens stöd har Sveriges regering vid det här laget i ett par decennier haft samma förhållningssätt till internationella örlogsbesök. Detta förhållningssätt innebär att regeringen förutsätter att gästande stater följer svensk lag. Det är inte förenligt med bestämmelserna i lagen om kärnteknisk verksamhet att utan tillstånd föra in atomdrivna eller kärnvapenbestyckade fartyg på svenskt territorium.

Fru talman! Jag har skrivit en interpellation till försvarsministern med anledning av Natobesöket i Göteborg som ägde rum i helgen. Det känns lite märkligt att vi ska behöva diskutera denna händelse efter Natobesöket, trots att jag skickade in interpellationen i rätt tid - men, okej. Upprinnelsen till Natobesöket i Göteborg är att Nato under maj månad kommer att genomföra den största militära övningen i Östersjön sedan kalla kriget. Sverige kommer att bidra med en styrka på 600-700 personer. Man skulle kunna tro att Sverige är ett Natoland, men vi är inte det än - som tur är. I anslutning till denna Natoövning har Sverige bjudit in eller fått en förfrågan från Natoländerna om att ta emot 37 fartyg i Göteborgs hamn med omnejd. Jag ställde två frågor till försvarsministern, nämligen vilka garantier Sverige har fått av Natoländerna att de fartyg som kommer till Göteborg inte har några kärnvapen ombord och därmed inte bryter mot svensk lag samt om försvarsministern har tagit några initiativ i frågan. Svaret är nej på båda frågorna. Försvarsministern har inte fått några garantier i frågan eftersom Mikael Odenberg inte ens har frågat utan förutsätter att de följer svensk lag. Man har inte ens undersökt saken. Eftersom regeringen inte fick några sådana garantier fanns det ändå möjlighet att avgöra saken på egen hand genom att utföra någon form av strålningsmätningar enligt den metod som användes för att konstatera att ubåt U 137 som gick på grund i Karlskronas skärgård 1981 var kärnvapenbestyckad. Men den risken skulle en svensk regering aldrig våga sig på att ta. Det är bäst att inget veta, och det gäller att sitta still i båten när Nato är på besök. Då är det lättare för försvarsministern att stå här i kammaren några dagar efter besöket och säga att man förutsatte att man skulle följa svensk lag. Varför skulle i det här fallet Natoländerna följa svensk lag? De vet på förhand att vi inte kommer att fråga. Med andra ord har de full handlingsfrihet i frågan. Försvarsministern har inte frågat, och några initiativ har du definitivt inte tagit för att ta reda på fakta i ärendet. Det tycker jag är mycket upprörande av en svensk regering. Sverige har passivt tittat på när Nato kommer in i landet och med största sannolikhet har kärnvapen ombord. Den svenska regeringen vågar inte försvara de lagar som riksdagen har fattat beslut om. Nato är numera en anfallsstyrka, och Sverige närmar sig Nato undan för undan. Vad regeringen och försvarsministern gör sig skyldiga till är att urholka den lag som riksdagen har stiftat, nämligen att vi inte får ta emot besök av fartyg med kärnvapen ombord. Lagen saknar i dag i praktiken betydelse. Jag har en följdfråga till försvarsministern. Eftersom du inte har fått garantierna och eftersom du inte har tagit några egna initiativ blir min naturliga följdfråga: Varför har du inte gjort detta? Varför har du inte tagit detta initiativ som jag tycker skulle ha varit en självklarhet utifrån den lagstiftning som vi har i Sverige?
Fru talman! Svaret är väldigt enkelt. Jag har över huvud taget inte övervägt att ta några initiativ. Jag inser att Peter Rådberg inte tycker om örlogsbesök som inkluderar Natofartyg. Men hans upprördhet är i bästa fall tramsig och i sämsta fall spelad. Vag jag har gjort är att jag har upprätthållit den politiska linje som Sveriges regering haft i ett par decennier. Det är ingen nymodighet. Exakt likadant har det varit under de örlogsbesök som ägde rum på svenskt territorium under de år då Peter Rådbergs parti ingick i regeringsunderlaget. Vi har dömt av denna fråga mängder av gånger i riksdagen. Sveriges förhållningssätt är att vi är tydliga gentemot de nationer som gästar Sverige med sina krigsfartyg. Enligt vad som gäller i Sverige är varken atomdrivna eller kärnvapenbestyckade fartyg välkomna eller tillåtna på svenskt territorium. Vi utgår från att gästande stater följer detta. Vi har ingen anledning att ifrågasätta det. Vi välkomnar örlogsbesök i Sverige, och vi tycker att det är bra att svenska enheter kan göra örlogsbesök utomlands. Det är en del i det marina utbytet mellan länder. Vi tycker att det är bra att Sverige är delaktigt i det utbytet mellan länder. Vad slutligen gäller interpellationssvaret kan jag bara beklaga att den här interpellationsdebatten äger rum efter det att örlogsbesöket i Göteborg har genomförts. Men jag har besvarat denna interpellation enligt reglerna i riksdagsordningen. Jag har ingen ambition att förhala debatten. Diskussionen hade blivit precis densamma om den hade ägt rum i förra veckan. Vi följer och upprätthåller det regelverk som vi har haft sedan, höll jag på att säga, kärnvapnen uppfanns. Det finns inga planer på att ändra detta. Med detta är vi tillfreds. Därför har jag heller inte planerat några initiativ i frågan. Peter Rådberg får sin indignation till trots mig inte att ändra uppfattning på den punkten.
Fru talman! Interpellationen gäller inte vad jag tycker om själva övningen i sig, utan interpellationen handlar om kärnvapen inom svenskt område. Det är det den handlar om, ingenting annat. Jag ska återge vad en av Natobefälhavarna sade enligt en tidning. Han sade följande: I skarpt läge finns det en rad olika vapen ett Natofartyg kan vara utrustat med. Men vi skiljer på operationer och övningar, och vissa vapen - man betonar vissa - har vi inte med på fartyg för närvarande. Vilka dessa "vissa vapen" är kan man fråga. Men, Mikael Odenberg, regeringen vill närma sig Nato med det bestämdaste. Jag läste Svenska Dagbladet i morse. Enligt den kan du mycket väl tänka dig att vi ska ingå i Natos insatsstyrka efter 2008. Du öppnar en liten dörr där. Vi som följer försvarsfrågan ser att du kommer närmare och närmare. Det här är ett steg. Det som hände i Göteborg är att inte knacka för hårt på Natos dörr för att störa dem för mycket. Därför vill du inte ta initiativ, och därför vill du definitivt inte fråga. Men jag utgår från den svenska lagen. Om man ska ha en svensk lag och följa den måste man ta reda på fakta i ärendet, undersöka saker och vara helt säker. Ja, den socialdemokratiska regeringen - jag håller med om det, inte bara ni utan även den gamla regeringen - hade precis samma inställning som ni. Då urholkas den här lagen fullständigt. I praktiken saknar den betydelse. Det är vackra ord om att vi inte ska ta in kärnvapen i landet. Men när vi aldrig undersöker saken kan vi aldrig heller få veta någonting. Därför kvarstår frågan: Varför försöker man inte upprätthålla svensk lag genom att ta reda på om fartygen har kärnvapen ombord eller inte?
Fru talman! Jag vet att Peter Rådberg är ny i riksdagen, men tycker Peter Rådberg att jag som försvarsminister ska strunta i riksdagen, strunta i vad riksdagen tycker? Ska jag strunta i vad riksdagen säger? Ska jag strunta i vad riksdagen upprepade gånger har uttalat? Till exempel har utrikesutskottet sagt: Utskottet finner emellertid anledning att framhålla att när regeringen meddelar tillstånd för örlogsbesök erinras den gästande staten om att kärnvapen inte får medföras vid besök i svenska hamnar, etcetera.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 Det var riksdagens uppfattning under riksdagsåret 1994/95 enligt utrikesutskottets betänkande UU19. Jag delar utskottets och riksdagens bedömning då. Riksdagen har inte gjort någon annan bedömning nu. Riksdagen har aldrig gjort någon annan bedömning, trots att frågan har prövats upprepade gånger. Ändå står Peter Rådberg här och är jätteförvånad och jätteindignerad över att jag inte har tagit några initiativ för att göra tvärtemot det som riksdagen tycker är det rätta och som jag tycker är det rätta och som Sveriges regering tycker är det rätta. Det står inte på kartan, Peter Rådberg. Att försöka koppla ihop örlogsbesöket i Göteborg och vårt deltagande i Natoövningen Noble Mariner med, vad jag förstod, Natos snabbinsatsstyrkor och att sedan göra det till något konspiratoriskt blir det inte bättre av. Det är fjärde året i rad som vi deltar i den här övningen. Det var bara det att förra året hette den Brilliant Mariner. Året dessförinnan hette den Loyal Mariner. Det är sant att den är större i år än vad den var förra året och förrförra året. Det är också en av poängerna för att vi deltar. Vi skulle aldrig på egen hand kunna rigga en övning av det formatet och ett övningsscenario av det format som man nu kan göra. Därför är det väldigt värdefullt för Sverige att kunna delta. Med deltagande visar vi vår vilja och ambition att medverka i internationell krishantering. Nato är, vad man än tycker om Nato, den enda aktör som har kapacitet att leda stora operationer. Det är därför vi är under Natobefäl till exempel i Kosovo. Det är därför bra att vi kan samöva med Natoförband i en fredstida krishanteringsövning. Det ger också en möjlighet för oss att utvärdera våra förband. Det är också viktigt om vi ska delta i internationella fredsoperationer, och skyddet för våra egna förband men också för tredje part ökar om vi är samövade. Därför är det legitimt att delta i den här typen av övningar. Det är inget nytt, det är fjärde året i rad som vi deltar i en marin övning i Östersjön som är Natoledd. Peter Rådbergs indignation är alltmer malplacerad.